Fru talman! Det var bra att Mona Sahlin sade att det kanske var lite olyckligt formulerat, eller hur hon uttryckte det, men jag tycker inte att vi kan säga att vi ska lägga den frågan åt sidan. Det faktum att man inte som sjuksköterska eller förskollärare tjänar avsevärt mer om man jobbar i en privat offentligfinansierad verksamhet än om man jobbar direkt i kommunen är inget argument för att säga att det ska vara som det är nu. Det är ju samma pengar som finansierar verksamheten. Så länge de här verksamheterna är skattefinansierade har man inga andra pengar att röra sig med. Men ni kan inte komma runt det faktum att utredning efter utredning, undersökning efter undersökning visar att den personal som finns hos privata arbetsgivare inom den offentligfinansierade vården och skolan är mer nöjd med sin arbetssituation, har mer att säga till om när det gäller sin arbetssituation, har lägre sjukfrånvaro och så vidare, trots att man inte får upp lönerna direkt. Detta tycker jag är en mycket viktig just strukturfråga. Jag tror att det också hänger ihop med hur vi ska få en annan attityd till hur man ska värdera de här jobben i samhället. Vi kan inte fortsätta att ha attityden att här ska vi inte ta till vara personalens kompetens, här ska vi inte tro att kvinnor kan utan här ska vi ha de gammaldags hierarkiska strukturerna som man styrde arméregementen med på 1800-talet. Om vi inte kan tilltro dem som finns i verksamheterna att kunna sköta dem på ett bättre sätt om de inte har så mycket overhead kommer vi aldrig heller att kunna förklara att det arbete de gör faktiskt är värt mer pengar. Sedan vet vi alla att alla de år som barnmorskan i Örebro drev sitt case via JämO i Arbetsdomstolen inte resulterade i enda krona i löneförhöjning. När däremot barnmorskorna på Södersjukhuset i Stockholm kunde marschera ut därifrån och gå någon annanstans var de tvungna att höja lönerna. Visst finns den mekanismen, men den räcker inte. Jag kan inte förstå att vi ska säga att vi ska lägga det åt sidan. Det här handlar, precis som Mona Sahlin sade, om många frågor runtomkring. Det kan vara anställningsformer. Vilka är det som utnyttjar de här anställningsformerna? Jo, det är just kommuner och landsting. Arbetstiderna likaså, kompetensutveckling som inte sker och så vidare. Det här är oerhört centrala delar i den liberala politiken för jämställdhet generellt, där rättvisa löner är en väldigt viktig nyckelfaktor. Även kvinnor måste få makt över sin arbetstid, makt över sitt arbetsliv, makt över sin kompetensutveckling. Jag förstår varför det inte händer så mycket. Ni har ju försvurit er åt att samarbeta med Gudrun Schyman och hennes parti, som är emot alla vettiga reformer. Det är många år sedan det kom ett förslag om en ny arbetstidslagstiftning som skulle bidra till att människor kunde få mer makt själva. Men det har Vänstern blockerat. I stället för att man ska få bestämma själv vill Gudrun Schyman bestämma att alla ska jobba mindre, och då händer ingenting. Det är samma sak när det gäller den individuella kompetensutvecklingen. Där har ni helt klart ett problem. Jag kan inte ens ställa en interpellation till Gudrun Schyman, men jag kan ändå ta upp de här frågorna. De hänger väldigt mycket ihop. Det är väldigt bra att Mona Sahlin nu säger att man måste bryta upp från det rena lagstiftningstänkandet. Men så länge ni inte ens förmår tänka om så pass att ni kan diskutera att det faktiskt är ett strukturfel i de offentligt styrda verksamheterna handlar det fortfarande om den här ryggmärgsreaktionen. Vi har det lilla löjliga exemplet där ni skattesubventionerar manligt hemarbete, för ojojoj ROT-avdrag måste vi ha. Men om det är två personer som ska dela på hemarbetet ska de inte få lov att köpa sig den typ av tjänster som man måste utföra varje dag, som ju är det som kvinnor ansvarar för och som det faktiskt inte är så himla lätt att hinna med om båda två ska jobba.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra om vi kan hålla oss kvar vid diskussionen om de strukturer som, oavsett var vi befinner oss i samhället, diskriminerar och underordnar kvinnor, det vill säga könsmaktsordningens tunga och massiva struktur. Den finns naturligtvis i de politiska organisationerna också. Den finns i de fackliga organisationerna. Den finns hos parterna. Jag tycker att det är bra att jämställdhetsministern tar upp parternas ansvar. Parterna är ju också staten. Staten är i allra högsta grad en part i detta mål och en part som har att ta ett mycket stort ansvar, tycker jag, för att göra det möjligt för parterna att på den nivå där man bedriver själva förhandlingen också ha någonting att förhandla om, det vill säga pengar. Det är ju en nyckelfråga i detta. Och det ansvaret lyser fortfarande med sin frånvaro, vad jag kan se. Jag tycker absolut att vi ska ha en organisering som innebär att anställdas kompetens, möjligheter och allt det som Karin Pilsäter pratar om ska tas till vara. Självklart ska det vara så. Men på samma gång kan vi se att inom varje område där kvinnor är i majoritet är det inte på det viset, oavsett vad det är för strukturer i ägandeförhållandena. Jag har en fråga till jämställdhetsministern. Jag brukar förvånas när jag får höra svaren. Det är tidsperspektiven när vi diskuterar löner. Väldigt ofta får man svar som handlar om att det kommer att ta flera generationer. Också högt uppsatta, ansvarsmedvetna män och kvinnor inom politik och facklig verksamhet talar om flera generationer. Varför, undrar jag? Vilket annat politiskt område skulle vi prata om på det viset? Arbetslösheten? Ja, ja, det tar ett par generationer innan det kanske är klart. Jag skulle gärna vilja höra vilka tidsperspektiv jämställdhetsministern har.
Fru talman! Jag vill betona igen, Karin Pilsäter, att det självklart är så att kvinnor kan också i offentlig sektor. Kvinnor kan väldigt mycket mer, oavsett var på arbetsmarknaden vi befinner oss, om de strukturer vi nu diskuterar såg annorlunda ut. Jag tycker att den diskussion vi har här är välgörande. Självklart behövs det även inom offentlig sektor ett förnyelsearbete. Det är också självklart att det behövs kortare beslutsvägar många gånger, en annan struktur på hur arbetsmiljön och inflytandet ser ut. Jag påstår också att det de senaste åren har skett väldigt mycket när det gäller förnyelsen inom många delar av den offentliga sektorn. Inte minst handlar det här om en framtida överlevnadsfråga över huvud taget. För att kunna rekrytera medarbetare i framtiden måste vård och omsorgsarbete, oavsett om det sker i privat eller offentlig regi, kunna erbjuda helt andra villkor om det ska locka och attrahera unga män och kvinnor. Men jag påstår ändå att det i slutändan, och det var det jag menade när jag sade lägga åt sidan, finns en värderingsskillnad mellan Karin Pilsäter och mig i synen på hur man fördelar statens inkomster, hur man ser på den offentliga sektorn som helhet, hur man ser på privatiseringslusten och ivern, som till och från är ganska stark inom Karin Pilsäters parti. Där tycker vi olika. Men i de andra strukturfrågorna hoppas jag att vi kan hitta mycket bredare former i riksdagen än vad som har varit fallet hittills, och kanske att arbetet med handlingsplanen kan vara en sådan bas. Jag erbjuder den i alla fall och tycker att det är intressant att gå vidare där. Sedan är inte, som Karin Pilsäter antydde lite, anställningsformerna och arbetstidsvillkoren, som inte är de mest lysande för många kvinnor, ett mer markant problem inom offentlig sektor än inom privat. Återigen, titta på handelns tjejer och säg till dem att orimliga anställningsvillkor och urusla arbetstider inte är en frågeställning som berör dem, trots eller tack vare den oerhörda mängd privata arbetsgivare som huserar på detta område. Gudrun Schyman underströk igen parternas stora ansvar. Självklart är staten en part. Jag ska inte för en sekund försöka undandra mig den delen av ansvaret, men som helhet i debatten om löneskillnaderna tycker jag nog att parterna har kommit ganska lindrigt undan. Därför har Vänsterpartiet, Miljöpartiet och vi, när vi arbetar med handlingsplanen, betonat att parterna ska vara en väldigt viktig del i det arbetet. De har ett ansvar de kan ta men inte har gjort; annars blir de strukturer vi är överens om här oändligt mycket svårare att komma åt. Sedan tänker jag inte falla i fällan att försöka sätta upp något datum för när allt detta ska inträffa. Jag har aldrig uttryckt att just att uppnå jämställdhet ska ta generationer. Däremot är vi nog överens om att de strukturer som har funnits i tusentals år sitter hårt och att det kräver både tålamod, ilska och otålighet för att kunna förändra dem. Men jag vägrar att sätta ett datum. Strukturerna har existerat länge nog, och det är det enda svaret jag kan ge. Ju fortare vi gemensamt kan och vågar ge oss på strukturer som förvisso innehåller föräldraförsäkringens fördelning likväl som parternas oförmåga att se på sin egen roll i könsmaktsordningen, desto fortare går det att komma åt orättvisorna. Men jag sätter inte något datum.
Fru talman! Det är helt riktigt att Mona Sahlins parti och mitt parti ibland har lite olika uppfattning om vad vi ska använda skattepengar till. Vi tycker inte att man ska använda skattebetalarnas pengar för att gräva ned bredband, se till att det kommer digitalboxar i alla hem eller till olika typer av byggstöd och så vidare. Det är helt klart att det är en skillnad. Men det tror jag inte är särskilt relevant här. Framför allt i fråga om många sektorer, satsningar på statligt företagande och olika typer av subventioner handlar det om att den socialdemokratiska regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, vill stödja just manligt dominerade verksamheter. Det är inte bara fråga om hjälp i form av ROT-avdrag, där män får bidrag för att få hjälp med sitt hemarbete. Det är naturligtvis en av förklaringarna till att värderingsfrågorna är så svåra att förändra när ledande politiker, som till exempel Gudrun Schyman, uttalar sig oerhört föraktfullt om de människor som på ett professionellt sätt skulle utföra det som traditionellt är kvinnors hemarbete. Det är klart att det är svårt att få det uppvärderat. Där finns det också en klar skillnad i förhållande till Mona Sahlin, som visserligen är motståndare till den typen av stöd men inte uttrycker sig föraktfullt om utförandet av dessa viktiga saker som behövs för att vardagslivet ska fungera. Jag tror att vi måste våga ta i den typen av strukturer, precis som vi måste våga ta i den typen av systemfel - strukturfel - som innebär att de enormt stora organisationerna, ibland visserligen styrda av kvinnor, till exempel landstingen, inte är funktionsdugliga för att i grunden förändra detta. Då är det ingen tröst att det även på den privata sidan ser illa ut, exempelvis inom handeln. Om man gör det så enkelt för sig att man raderar bort detta, gör man det lika enkelt för sig som den höger som säger att allt beror på att det är offentlig sektor och ingenting beror på andra saker. Det här är ett komplext problem. Det behövs förändringar på många områden. Det behövs konkreta förändringar, men det behövs också förändrade attityder och värderingar. Där har vi mycket kvar att göra. Jag ser fram emot att fortsätta det samarbetet.